Herr talman! Det hör ju till allmän hyfs att man tackar för svaret. Så jag gör det som förväntas av mig. Tack så mycket! Herr talman! Däremot är jag ytterst missnöjd över den hållning som statsrådet Hallengren visar i sitt svar till mig. Jag frågade regeringen om den tänkte vidta åtgärder för att organisationer som vill störta demokratin och förespråkar våld inte ska få några statliga bidrag i fortsättningen, och svaret är att statsrådet ska följa frågan. Det gör mig oroad och enormt upprörd som demokrat. Jag tror inte att regeringen inser den flathet det kan innebära, och det är oroväckande. Som jag skrev i min fråga den 5 november försvarar jag Revolutionär Kommunistisk Ungdoms rätt att finnas. De ska inte i lag förbjudas eller på annat sätt motarbetas. Vad jag vänder mig emot är att regeringen tillåtit att det år efter år har gått pengar från skattebetalarna för finansiera Revolutionär Kommunistisk Ungdoms verksamhet. Ingen odemokratisk organisation ska uppbära statsbidrag. Det är min grundinställning men tydligen inte regeringens. När det nu avslöjats att en statlig organisation, mot reglerna för bidragsgivning, betalat ut miljontals kronor till en organisation som inte smyger med att de med våld vill störta demokratin i det här landet, menar statsrådet att hon enbart ska följa frågan. Det duger inte, herr talman. Kravet på demokratisk fostran, som är så centralt, kan inte jag eller någon annan tolka på något annat sätt än att det är organisationens struktur som avses. Hallengrens utgångspunkt har därför fel perspektiv. En organisation kan nämligen inte fostra i demokrati om inte dess åsikter vilar på demokratiska principer. När jag läser de regler och förordningar som gäller på området tycker jag att de är glasklara. Den organisation som vi talar om klarar inte kraven. När den nu trots allt under många år har fått pengar borde en regering som värnar om den svenska demokratin också granska den prövning som enligt statsrådets svar görs varje år och grundligare vart tredje år. Jag kan inte se att den har skötts professionellt. Vad borde då detta få för konsekvenser? Inga svar ges, men jag hoppas att statsrådet kommer att ha ett svar i den här debatten. När jag läste Ungdomsstyrelsens generaldirektörs uttalande efter radioprogrammet i söndags tappade jag förtroende för Per Nilssons förmåga till en hållning som är acceptabel. Jag vill fråga statsrådet Hallengren om hon instämmer i de citat som jag nu ska ta upp. Herr talman! Per Nilsson säger: "I en del avseenden ställer jag mig kritisk till den bidragsprövning som gjorts." Vilka delar ställer man upp på? Vidare säger Per Nilsson: "Även ungdomsorganisationer som hyser åsikter som går emot den förda politiken eller den allmänna opinionen ska givetvis kunna få statsbidrag." Är det en syn som överensstämmer med regeringens demokratisyn? Dessutom säger Per Nilsson: "Om samhället är för restriktivt i sin syn på demokrati kommer vi att få organisationer som arbetar utanför demokratin och det är en farlig utveckling. Det är därför lika farligt att vara alltför smal i sin demokratisyn som att vara alltför bred." Instämmer statsrådet i detta?
Herr talman! Ja, ungdomsministern ska möjligtvis kunna få mig och kanske även Cecilia Magnusson på lite bättre humör, om hon kan ge ett positivt svar på den fråga som jag nu kommer till. Det visar sig ju att den socialdemokratiska regeringen är väldigt flat och undfallande när det gäller kommunistiska organisationer och vad kommunismen står för. Jag har fört ett antal debatter här i kammaren om att man behöver en stor och bred upplysningskampanj om vad kommunismen står för och om kommunismens illdåd. Tyvärr har jag än så länge inte lyckats få Socialdemokraterna att inse att en sådan behövs. Däremot har ni ju insett att man behövde en stor informationskampanj om nazismen. Det genomfördes ju flera internationella konferenser, det delades ut böcker till alla familjer med barn i skolåldern och det har till och med inrättats en myndighet som heter Forum för levande historia. Allt detta är dock helt inriktat på att informera om nazismens illdåd och på att nazisterna inte är demokratiska. Därför är min fråga till ungdomsministern: Är hon nu beredd att inom regeringen ta upp att vi behöver satsa på en stor och bred informationskampanj om vad kommunismen står för och om kommunismens illdåd? Det bör ske speciellt med tanke på det som har kommit fram på den senaste tiden i medierna både i Uppdrag granskning och i den genomgång som gäller den här revolutionära kommunistiska ungdomsorganisationen. Där säger ordföranden att det finns mänskliga rättigheter i Nordkorea. Man tror inte att det är sant. Detta betyder att ungdomarna är väldigt okunniga om vad kommunismen står för. Därför är min fråga återigen: Är ungdomsministern nu, till skillnad från andra ministrar i regeringen, beredd att se till att det satsas på en stor och bred upplysningskampanj om kommunismen?

Herr talman! Tyvärr fick jag inte i det förra inlägget något svar från statsrådet om vilka åtgärder hon tänker vidta. Hon ska bara avvakta och se. Det är lite skillnad mellan statsrådet och mig. Statsrådet sitter i en regering som har möjlighet att vidta åtgärder. Jag kan bara föreslå åtgärder, och jag har redan fört fram ett antal förslag till åtgärder som statsrådet borde ha vidtagit. Det är inte så att den här debatten har kommit upp på grund av radioprogrammet Kaliber utan jag ställde min interpellation långt dessförinnan när jag hade läst Ungdomsstyrelsens verksamhetsberättelse och fått klart för mig vad som pågår. Jag tycker att regeringen måste erkänna att det som man nu har gjort är ett misstag. Man har faktiskt ökat den här revolutionära organisationens legitimitet. Om staten, som den nu har gjort, godtar och accepterat Revolutionär Kommunistisk Ungdom får det och har fått effekter för andra organisationer, för kommuner och för myndigheter. Herr talman! Jag har i min hand en artikel i GT i slutet av oktober där Socialdemokraternas starke man Göran Johansson säger att Revolutionär Kommunistisk Ungdom måste behandlas som alla andra. RKU framhåller där att organisationen naturligtvis ska ha kommunala bidrag eftersom den ju får bidrag från regeringen. Det måste bli ett stopp på det här. Regeringen måste sätta ned foten och säga att det nu får vara nog. Rågången mot antidemokratiska krafter måste vara glasklar, annars får det konsekvenser. Demokratin lever och mår bra av meningsskiljaktigheter, men det här är ju absurt. Vet statsrådet hur många gråstarrsoperationer 2 miljoner kronor räcker till? Svaret är 285. Om statsrådet går igenom landets sjukvårdsköer skulle hon med de pengarna kunna göra mycket nytta. Det behövs en ursäkt och ett erkännande av att det begåtts ett misstag och att det krävs stora åtgärder för att inte fler människor faktiskt ska tappa tron på demokratin. Precis som min kollega Marietta de Pourbaix-Lundin sade borde det här få en självklar uppföljning när man nu erkänner detta misstag så att man faktiskt uppmärksammar alla människor i det här landet på vad de antidemokratiska organisationerna egentligen vill. Jag måste säga att det är ett hån mot alla de människor som under år har kämpat med all sin kraft - många har fått sitt liv slaget i spillror på grund av kommunismens illdåd - att bara säga: Vi ska följa frågan vidare. Mer åtgärder behövs! Kan inte statsrådet redogöra för att regeringen är mer handlingskraftig än att följa frågan, då är jag oroad.
Herr talman! Jag kan konstatera att ungdomsministern inte tog chansen, fast jag ställde en väldigt enkel fråga och, tror jag, upprepade den tre gånger, om ungdomsministern och regeringen är beredd att ta initiativ till en stor och bred upplysningskampanj om kommunismen och kommunismens illdåd. Jag sade inget negativt om den stora kampanj och de olika insatser regeringen har gjort för att informera om nazismen, tvärtom. Det kan ungdomsministern själv läsa i protokollet från måndagen den 8 oktober, då jag berömde regeringen för att man har gjort det här. Men min fråga var: Varför inte göra samma insats och ta samma krafttag när det gäller att informera om kommunismen och kommunismens illdåd? Det hade räckt med ett enkelt: Ja, det kommer jag att göra - jag kommer som ungdomsminister att ta upp detta i regeringen eftersom jag ser att det är kanske just ungdomar som brister i kunskap om var kommunismen står. Som sagt: Jag var upprörd för några veckor sedan, och jag blir faktiskt ännu mer upprörd när jag i dag står här i talarstolen mittemot ungdomsministern, som borde ha ett speciellt ansvar kontra ungdomar, som inte levde när kommunismen härjade som värst. Samtidigt vet vi att kommunismen finns fortfarande i dag i världen. Den finns till exempel på Kuba, i Kina och i Nordkorea, och det är förtryck, det förekommer deporteringar, folk hamnar i fängelse och folk avrättas väl till och med för sina åsikters skull i dessa länder. Min fråga är alltså igen: Varför inte samma energi och samma stora pådrag från regeringen när det gäller att informera om kommunismens illdåd och illgärningar? Jag får precis samma obehagliga känsla som jag fick när jag stod här i talarstolen för några veckor sedan, nämligen att det beror på en enda sak: ert samarbete med Vänsterpartiet kommunisterna som gör att ni drar er för att informera om kommunismen.

Herr talman! Ett citat från Revolutionär Kommunistisk Ungdoms politiska plattform: "Vi är revolutionärer därför att vi inte tror på någon genomgripande förändring den parlamentariska vägen, det är inte hos Sveriges riksdag som den verkliga makten ligger." Ja, den uppfattningen kan man ju ha, och ibland tvivlar jag på var makten ligger själv, men för den skull är jag demokrat och tror att man faktiskt kan förändra den demokratiska vägen. Det är utifrån den plattform som det här citatet kommer ifrån som faktiskt Statens ungdomsstyrelse har gjort sin så kallade granskning. Statsrådet Hallengren står här och säger att hon har fullt förtroende för dem, och om de tycker att det här är svårt så får vi göra någonting. Men statsrådet och regeringen har ju ett ansvar att titta över vad vi borde göra och vad vi måste göra. Vi måste värna demokratin. I dag och varje dag är den i gungning, och vi måste varje dag försvara den. Jag såg själv hur Göteborgs gator skändades av antidemokratiska krafter. Varje dag får jag försvara varför man inte ska ägna sig åt civil olydnad. Det behövs oerhört mycket informationsinsatser också för att försvara demokratin. Jag har nu gett statsrådet Hallengren några förslag på åtgärder: erkänna misstaget, se över reglerna och inte vänta på att någon annan ska göra det, se över och kanske åtgärda Statens ungdomsstyrelses ledning och se till att informationen om demokrati når större delar av befolkningen än vad som är fallet i dag. Tack, fru statsråd och herr talman!